Herr talman! Det låter ju bra, men vad som är sorgligt i det här sammanhanget är att affären fått pågå så länge innan över huvud taget några undersökningar eller utredningar om alternativa lokaliseringar kommit till stånd. Jag talade förut om statens planverk, som avstyrkt den här lokaliseringen. Verket har mig veterligt för länge sedan — jag tror det var ett år sedan — begärt en utredning just om alternativa förläggningsorter för den här verksamheten. Denna begäran om utredning avslog regeringen i november i fjol. Och det är ju att vara litet sent ute om man nu inför ett pressat tidsschema skall börja undersöka bättre alternativ än Norrtorpsområdet. Jag känner inte till någonting om exempelvis Stora Vika, men vad man kunnat begära är att regeringen hade gått på planverkets förslag och startat en utredning för några månader sedan. Då hade man ändå varit en bit på väg nu. I stället verkar man ha godtagit SAKAB:s propå om att anläggningen skall ligga i Norrtorp. Men företaget eller institutionen som sådan har inte heller redovisat några alternativ eller framlagt några andra möjligheter som man skulle kunna ta ställning och hänsyn till. Och det viktiga i den här frågan är att det dragit ut på — Nr 66 tiden alltför länge. Tisdagen den Jag noterar med tillfredsställelse att regeringen överväger frågan och att 16 januari 1979 förhandlingar satts i gång med Cementa. Jag vill upprepa att jag inte har några som helst intressen när det gäller Sörmland eller Närke ur den synpunkten att Om omhändertajag på något sätt skulle vilja förorda och arbeta för en lokalisering hit eller dit, gande av miljöfarutan jag ser det hela ur ren miljösynpunkt. Det gäller var man kan lägga ligt avfall denna, som jordbruksministern säger, av oss alla som nödvändig ansedda anläggningen så att minsta skadeverkningar uppkommer. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern ytterligare: Om det visar sig att det blir bättre resultat i Stora Vika eller på någon annan plats, är regeringen då villig att ta sakskälen under övervägande och inte låta SAKAB som företag eller statligt verk styra etableringarna?
Herr talman! Huvudsaken är ju här, som Oswald Söderqvist också var inne på, att vi verkligen kommer fram till bästa möjliga placeringsort för denna destruktion ur miljösynpunkt. Vi behöver en destruktionsanläggning för att klara miljökrav. Men ett krav i det sammanhanget bör ju också vara att destruktionsanläggningen inte i och för sig är miljöstörande mer än nödvändigt, och där är placeringsorten avgörande. Nu säger jordbruksministern att vissa förhandlingar pågår med exempelvis Stora Vika. Det är bra. Eftersom regeringen nu skall ytterligare pröva den här frågan vill jag i detta sammanhang säga att det som i dag enligt utspädningsfilosofin är ofarligt utsläpp om några år kan betraktas som oacceptabelt. Den trenden har vi haft i miljöfrågorna under det senaste decenniet. Ingen tror väl att forskningen på detta område skulle innebära att vi i dag står vid slutpunkten på den utvecklingen. I de fortsatta undersökningarna kommer ytterligare risker att komma i dagen. Jag önskar bara att regeringen vid den fortsatta behandlingen av denna fråga tar i beaktande denna utveckling på området och kommer med förslag om bästa möjliga placeringsort.
Herr talman! Enligt statsmakternas beslut har SAKAB fått i uppdrag att uppföra och driva en anläggning för tillvaratagande av miljöfarligt avfall. Vad regeringen nu kommer att göra är att pröva de besvär som kommer att inlämnas med anledning av koncessionsnämndens beslut beträffande Norrtorp. När överläggningarna som SAKAB f.n. för med Cementa är slutförda kommer de också att redovisas för regeringen. Det är först då som vi kan ta ställning till förslagen.

Herr talman! Karl-Eric Norrby har frågat mig om jag, i likhet med förre jordbruksministern Anders Dahlgren, är beredd att medverka till att enskilda skogsägare får möjligheter att förvärva tillskottsskog från Billerud-Uddeholm AB:s skogsinnehav samt om jag är beredd att ställa medel till förfogande för finansieringen av köpen. Dåvarande regeringen uppdrog i juni 1978 åt lantbruksstyrelsen att inom en ram av 200 milj.kr. ta upp överläggningar om förvärv av mark som av olika skogsföretag bjuds ut till försäljning. Den förvärvade marken skall i första hand tillföras bestående lantbruk eller användas för byte med andra skogsägare. Regeringen har den 14 december 1978 gett lantbruksstyrelsen ett begärt bemyndigande att inom en ram av 200 milj.kr. teckna bindande avtal med skogsföretag om förvärv i enlighet med nyssnämnda uppdrag. Regeringen har vidare i propositionen med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1978/79 föreslagit att för ändamålet 200 milj.kr. ställs till lantbruksstyrelsens förfogande som en rörlig kredit i riksgäldskontoret intill utgången av år 1981. Lantbruksstyrelsen och Billerud-Uddeholm AB har nyligen träffat avtal som innebär att styrelsen köper ca 15000 ha åkeroch skogsmark. Köpesumman är 56 milj.kr. Försäljningen omfattar s.k. arronderingsskiften och berör ca 350 fastigheter. Lantbruksstyrelsen avser att uppdra åt lantbruksnämnderna i de fyra län som berörs att vidta erforderliga åtgärder för att den förvärvade marken skall kunna försäljas så snart riksdagen fattat beslut om den rörliga krediten.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

Men jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att jordbruksministern helt har följt upp den föregående regeringens åtgärder i En av anledningarna till min interpellation var den reaktion, bl.a. från fackligt håll, som den här saken väckte. Ett överförande av skogsmark från Billerud-Uddeholms skogsinnehav till enskilda ägare kunde, enligt vad de fackliga organisationerna befarade, medföra arbetslöshet för deras medlemmar. En bidragande orsak till dessa farhågor var kanske de stora ekonomiska svårigheter som Billerud-Uddeholm AB senare har hamnat i. Rykten gick om skogsförsäljningar av en helt annan storleksordning än vad som var aktuellt i Nr 66 första omgången. Tisdagen den Jag har, herr talman, svårt att förstå invändningarna mot den här affären, 16 januari 1979 som enligt träffad överenskommelse omfattar ca 15 000 ha. För det första rör det sig endast om någon procent av bolagets skogsinnehav, och de skogsskiften som är aktuella är i de flesta fall sådana som har dålig — onskilda skogsägare arrondering och som därför bedöms ge svag lönsamhet. En försäljning eller — at förvärva skog en sammanläggning kan, som jag ser det, ge gynnsamma resultat och tillför från Billeruddessutom bolaget ett värdefullt kapitaltillskott. Uddeholm AB För det andra har jag svårt att tro att ett överförande av någon procent skogsmark från ett bolag till enskilda ägare skall komma att medföra arbetslöshet bland skogsarbetarna. Under förutsättning att de olika ägarna sköter sina skogar så som skogsvårdslagen föreskriver kan det väl inte vara någon skillnad på arbetsåtgång mellan olika ägarkategorier. Om det skulle vara någon skillnad, borde det vara till bolagens nackdel, då deras högmekaniserade skogsbruk medför minskad arbetsåtgång. Av ca 60 miljoner arbetstimmar i skogsbruket utfördes 1976 ca hälften av enskilda skogsägare i egen skog. Dessa enskilda skogsägare, bosatta och verksamma i bygden, är en tillgång som man bör slå vakt om. Det bör därför ligga i samhällets intresse att ge dem tillgång till arbete och inkomst genom att ge dem möjligheter att förstärka brukningsdelarna med tillskottsskog. Ytterligare skäl, t.ex. skatteskäl, skulle kunna anföras för att överföra skogsmark i enskild ägo. Jag tycker att allt talar för att det är en riktig åtgärd som jordbruksministern här har föreslagit. Jag vill fråga jordbruksministern om han avser att återkomma med förslag till ytterligare åtgärder om så skulle visa sig nödvändigt. Jag tänker då i första hand på köparnas möjligheter att finansiera köpen. Möjligheterna att bl.a. erhålla garantilån behöver, som jag ser det, ses över. Det är redan i dag svårt med finansieringen av investeringarna inom jordbruket. I övrigt ber jag att få tacka för svaret.
Herr talman! Det är riktigt som Karl-Eric Norrby påpekar att det förslag som här har framlagts inte innebär någon förändring i förhållande till det uppdrag som i somras gavs av trepartiregeringen till lantbruksstyrelsen. Frågan om beloppets storlek kommer självfallet att behandlas här i riksdagen i samband med att tilläggsbudget II behandlas. Så mycket är emellertid klart att för den affär som vi här diskuterar har lantbruksstyrelsen medel tillgängliga.

Herr talman! Ove Karlsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att sådana normer för isolering av fritidshus utarbetas att de motsvarar kraven på nyproducerade permanentbostäder. Den fråga som Ove Karlsson har väckt har betydelse för energihushållningen i vår bebyggelse, även om denna betydelse inte skall överdrivas.
Fritidshusbebyggelsen i landet ökar kraftigt. Fritidshus som används året runt blir också allt vanligare. I fjällområdena byggs ett mycket stort antal fritidshus som används en stor del av året. Det borde vara naturligt att klara och entydiga bestämmelser utformades för hur isoleringen av fritidshus skall vara.
På regeringens uppdrag har statens planverk utrett behovet av särskilda föreskrifter för energihushållning i fritidshus. Resultatet av utredningen har redovisats i rapporten Energihushållning i fritidshus, som planverket överlämnade till regeringen i slutet av förra året. När rapporten har remissbehandlats kommer regeringen att ta ställning till frågan om energihushållning i fritidshus. Jag är inte beredd att nu föregripa detta ställningstagande.
Är statsrådet beredd att medverka till att sådana normer för isolering av fritidshus utarbetas så att dessa normer motsvarar kraven för nyproducerade permanentbostäder? Är statsrådet också beredd att medverka till att informationen sprids till dem som avser att bygga fritidshus så att de redan vid planeringen av fritidsbostad förbereder en effektiv isolering i energibesparande syfte?

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på frågan, samtidigt som jag verkligen beklagar att statsrådet i dag endast givit ett till intet förpliktande svar. En större del av de fritidshus som uppförs i fjällområdena används större delen av året, framför allt under eldningssäsongen. Då anser jag att krav måste ställas på isolering som av permanentbostad. Jag menar att det är mycket angeläget och naturligt att alla byggnader skall utföras så, att de möjliggör en god värmehushållning. I statens planverks rapport Energihushållning i fritidshus, som statsrådet hänvisar till, anges som exempel på slag av byggnader som bör omfattas av de högre energihushållningskraven ”fritidshus som byggs — ofta i grupp — för uthyrning och därmed även kommer att utnyttjas under en stor del av året”. Nu tycker jag att man bättre borde klarlägga det här och höja kraven genom att kräva att hus som uppförs inom område, där uthyrning i större omfattning förekommer eller kan väntas förekomma, liksom hus som kan förväntas användas under eldningssäsongen skall värmeisoleras som permanentbostad. vid bedömning av vilka krav som skall ställas på värmeisolering bör läget i förhållande till aktivitetsområden — skidliftar, badplatser, fiskevatten etc. — beaktas. Vidare bör den sanitära standarden vara vägledande, eftersom man kan förvänta sig ett mera intensivt utnyttjande om den sanitära standarden är hög och vice versa. Av planverkets rapport framgår att elförbrukningen i samtliga fritidshus i södra Norrland och norra Svealand skulle uppgå till 1,9 MWh per hus och år i genomsnitt. Enligt en uppgift från Malungs elverk skulle förbrukningen för fritidshus i de södra fjällområdena, dvs. Sälenfjällen, vara 12 MWh per hus och år, och noteringar på 40 MWh per hus och år förekommer. 20 MWh per hus och år är vanligt i hus som uppförts under senare år och inom områden Med de här siffrorna som bakgrund kan det inte vara något tvivel om att det är nationalekonomiskt riktigt att ställa krav på att också fritidshus skall vara ordentligt isolerade. Därför bör man kunna fråga statsrådet, om hon är beredd att medverka till att lokala initiativ som tas av byggnadsnämnderna i avvaktan på att ytterligare centrala direktiv kommer kan få sanktion, om de överklagas.

Staffan Burenstam Linder har i sin interpellation åberopat ett uttalande från förra våren av civilutskottet om att den dåvarande regeringen, enligt vad utskottet hade erfarit, avsåg att inom regeringens kansli låta utarbeta en kunskapsöversikt över frågan om äganderätt till enskilda lägenheter i flerbostadshus.

Arbetet med den av förra regeringen utlovade kunskapsöversikten har påbörjats inom de departement som berörs av frågan, och ett preliminärt underlag för regeringens överväganden bör kunna föreligga till sommaren. Då räknar jag också med att det skall vara möjligt att ange i vilka former och i vilken takt ett eventuellt fortsatt arbete skall bedrivas. Jag vill i sammanhanget också nämna att det även inom andra områden pågår arbete som har betydelse när det gäller att bedöma behovet och lämpligheten av att föra in institutet äganderätt till lägenheter i flerbostadshus. Jag tänker bl.a. på de nyligen tillkallade kommittéerna om underhåll av hyresoch bostadsrättsfastigheter , om ökad användning av bostadsrätt inom bostadsbeståndet och om real beskattning av räntor och kapitalinkomster, m.m. .

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Friggebo för svaret på den interpellation jag ställt. Den viktigaste delen av mina frågor i den interpellationen var i vad mån folkpartiregeringen för sin del planerar några ”snara initiativ” för att sprida ägandet av lägenheter i flerfamiljshus. Jag förstår av svaret att några ”snara” initiativ blir det under alla förhållanden inte. Jag förstår också att det är högst oklart i vad mån det i en framtid alls blir några initiativ. Utredningsmaskineriet skall först mala alldeles väldigt. Från moderat sida kommer vi därför att ta initiativ i riksdagen för att försöka få fart på dessa beslut. De andra partiernas passivitet är beklaglig. Hur man kan ordna sin bostad är en betydelsefull fråga för familjen. Hur bostadsägandet utformas är också en viktig fråga för samhällsekonomin. Att vi från moderat sida vill möjliggöra för dem som nu hyr att i stället äga sin lägenhet finns det flera motiv för. För det första: Det ger ökad valfrihet. Många finner att de hellre vill äga sin bostad än att vara ”gäst” i den. Att öka valfriheten är något vi moderater tycker är bra. För det andra: Äger man sin bostad har man större inflytande på den. Det är märkvärdigt att när politiker talar om vidgat medbestämmande gäller det inte så ofta medbestämmande för de enskilda människorna i den egna tillvaron, t.ex. vad gäller bostäder. Ändå är det här som medbestämmande är som viktigast, och det är här var och en av oss har större förutsättningar att utöva ett bättre inflytande än andra. Jag är t.ex. övertygad om att hyresgäster som kunnat se underhållet av bostadsbeståndet eftersättas anser att detta är tokigt. De skulle inte ha fattat sådana beslut om de själva ägt sin bostad. Låt mig citera Nils Lundgren i en tidningsartikel i Veckans Affärer den 20 oktober 1977: ”Eftersom hyresgästerna än i dag står utanför det ekonomiska beslutsfattandet om sina bostäder har emellertid protest mot hyreshöjningar förblivit den enda aktiviteten. En förnedrande situation.” Jag undrar om inte fru Friggebo egentligen tycker det också. För det tredje: Äger man sin bostad finns det möjlighet att sänka boendekostnaden. Det finns flera anledningar till att det är möjligt. Äger man sin bostad vårdar man den antagligen bättre. Onödigt slitage och förstörelse utgör en stigande kostnad i hyreslägenheterna. Vidare får man på ett helt annat sätt möjlighet och intresse att hålla nere de mycket viktiga uppvärmningskostnaderna. Man kan också själv sköta en del av fastighetsförvaltningen i stället för att helt förlita sig på allt dyrare servicepersonal. För det fjärde: Bättre vård av bostäderna ger också större trivsel i själva bostadsområdet. Obehagliga förhållanden råder i många flerfamiljshus, och Nr 66 inte ens stora volymer av tal om ”kollektiv gemenskap” rår på detta. Ägde Tisdagen den man i större utsträckning sin bostad fick alla ett större eget intresse av god 16 januari 1979 vård, och den gemensamma trivseln skulle därmed också bli förbättrad. Inom det s.k. allmännyttiga bostadsbeståndet råder grava missförhållanden. Dessa företag är mer eller mindre på ruinens brant och stöds av skattemedel. I stället för att fortsätta allt djupare in i denna återvändsgränd vore det bra att försöka minska problemen genom att låta de boende så långt möjligt överta sina lägenheter. Herr talman! Det är svårt att förstå de andra partiernas passivitet vad gäller att försöka privatisera bostadsbeståndet med tanke på de stora fördelar som finnsatt hämta. Det har gjorts gällande avt.ex. Nils Lundgren och signaturen NES i Dagens Nyheter att en förklaring kan vara att organisationerna på detta område fungerar mera för sin egen välfärd än för de boendes. SABO, Riksbyggen och hyresgäströrelsen och med dem allierade parter har alldeles särskilda egenintressen och är effektiva påtryckare. Men jag kan inte tro att fru Friggebo på sådana grunder förhåller sig passiv när det gäller att öka valfrihet och förbättra ekonomi och trivsel i boendet. Jag beklagar att statsrådet inte visar större aktivitet på det här området.

Herr talman! Enligt vad fru Friggebo sade är den centrala frågan hur man skall klara inflytandet när det gäller boendet. Det är alldeles riktigt. Den frågan är en mycket viktig fråga. Och inflytandet är förvisso avsevärt mycket större om man äger sin bostad än om man t.ex. är hyresgäst i ett hus som ägs av ett allmännyttigt företag, så fru Friggebos iakttagelse i det avseendet borde redan den ha lett henne till en betydligt mera positiv inställning till de förslag som jag har framfört. Men det var inga positiva förslag från fru Friggebos sida. Såvitt jag förstår var det en lista på argument som skulle visa att det är en tokig idé att göra det möjligt för de många människorna att i valfrihetens namn äga en egen bostad. Fru Friggebo sade att det var bara moderaterna som ville det här. Jag vet inte om man blir döv, om man sitter länge i bostadsdepartementet, men för min del har jag förstått att det förs en ganska omfattande debatt långt utanför moderaternas kretsar när det gäller fördelarna med detta system. Jag har, herr talman, inte haft den minsta svårighet att i debatten höra socialdemokrater framföra sådana här tankar. Inte heller har jag haft någon svårighet att t'digare studera även folkpartistiska motioner som haft det här syftet. Jag har inte heller haft någon svårighet att se att civilutskottet för några år sedan föreslog riksdagen just detta. Sedan gick man emellertid vid voteringen i kammaren mot förslaget. Så det är alldeles klart att den här inställningen tyvärr inte är något som vi moderater har privilegium på — åtminstone inte inom det svenska folket. Om fru Friggebo får driva de mycket negativa uppfattningar som hon här har givit uttryck för kan det kanske komma att bli så, att vi blir de enda som framför de här tankarna. I så fall skall vi göra det med stor glädje, fru Friggebo. Därför förstår jag inte heller talet om att ägarlägenheter inte hör hemma i bostadsdebatten. Jag har fattat det så, att de under den senaste tiden i allra högsta grad har hört hemma i bostadsdebatten. Nu menar fru Friggebo att allt vad som kan göras med ägarlägenheter kan lika väl ästadkommas inom ramen för en vidgad bostadsrätt. Jag tror inte att detta stämmer. Många människor i Stockholmsområdet, som vill skaffa sig en bostadsrätt och som märker att det är avsevärda kostnader förenade med detta — man får lov att köpa bostadsrätten — finner snart att det är svårt att belåna bostadsrätten på samma sätt som ett eget hus. Därför tycker de inte alls Nr 66 att det är samma sak.

Alldeles bortsett från de ekonomiska överväganden som fru Friggebo kom med som en förklaring till varför folk vill ha äganderätt, tror jag att det finns goda motiv till varför folk föredrar ett direkt eget ägande framför en bostadsrätt. Det är i sig självt ett bra argument. Vore det nu så, herr talman, att man kunde uppnå allting med bostadsrätt, och det är fru Friggebos huvudargument, måste det innebära att folkpartiet fr.o.m. nu driver idén att småhus med direkt ägande — 35 000 om året — inte längre skall byggas. Det är mer eller mindre asocialt att tänka sig detta. Enskilt ägande hör inte hemma i bostadsdebatten, utan det skall vara bostadsrätt. Är detta folkpartiets nya linje, så är det bra om det blir klargjort. Låt oss sedan ett ögonblick se på ekonomin. Fru Friggebo menade ju att jag hade några andra och dolda motiv till varför jag ville försvara ägarlägenheter. Det skulle vara så oerhört fördelaktigt för de enskilda människorna på grund av skatteregler och annat att ha detta system. Av de olika utredningarna och alla skriverier har jag förstått att man genom gynnsammare ränteregler har försökt att neutralisera boendekostnaden vid olika typer av boendeformer. Jag tycker migt.o.m. ha läst artiklar av fru Friggebo, där det görs gällande att denna skillnad väsentligen är utjämnad. Jag var därför förvånad över hennes påpekande. Alldeles särskilt var jag förvånad över att det sades att detta skulle vara alldeles för dyrt för samhället. Det skulle nämligen vara kostsamt, framför allt för staten, att vidga möjligheterna till avdrag. Jag har svårt att förstå det resonemanget. De stora räntesubventionerna kostar mycket pengar liksom också vanvården av det allmännyttiga bostadsbeståndet. Det innebär dessutom att staten får lov att ingripa med subventioner av olika slag. Adderar man alla dessa olika kostnader, finner man snarast att det system som jag föreslår är bättre.

Herr talman! Jag vill först säga, med anledning av att diskussionen nu också har kommit att omfatta småhusbyggandet och ägandet, att gemensamt för det ökade småhusbyggandet och omvandlingen av hyreslägenheter till bostadsrättslägenheter är ett ökat inslag av privat ägande. Detta skall enligt de borgerliga ge hyresgästerna lägre kostnader, bättre miljö och inflytande över den egna bostadssituationen. Ytligt sett kan det förefalla vara riktigt i vad gäller kostnaderna, men orsakerna till det är bl.a. å ena sidan skatteförmåner för småhusägandet och för andelslägenheter och å andra sidan de ökade kostnaderna för de allmännyttiga bostadsföretagen, som bl.a. har tagit ett socialt ansvar. Det är alltså fråga om skillnader som inte främst har sin grund i reella kostnader. 87 Vi har från vpk:s sida i riksdagen och i olika sammanhang fört fram krav på en ny bostadspolitik, som bl.a. skulle innebära lägre hyror för hyresgästerna och också större inflytande för dessa. Jag är överens med statsrådet Friggebo på en del punkter. Det gäller uppfattningen att ägandet i sig inte löser några problem, hennes värderingar då det gäller skattebortfall vid ökat ägande och hennes kritik i vad det gäller de s.k. strimlade lånen. Statsrådet Friggebo framhåller vidare att olika politiska partier diskuterar boendeinflytandet men säger väldigt litet om hur det konkret skall utformas. För att jag inte som vpk:are skall hamna i samma fålla vill jag bara erinra om några av de konkreta förslag som vpk tidigare och också i år har upprepat i dessa sammanhang. Vi har pekat på att vad som behövs bl.a. är planering av bostadsbebyggelse tillsammans med dem som kommer att bo i denna och deras organisationer. Det behövs i det sammanhanget en förhandlingsskyldighet för fastighetsägarna när det gäller alla förändringar i boendeförhållandena. Det behövs en rätt för hyresgästerna att ta del av fastighetsägarnas räkenskaper, skyldighet för fastighetsägarna att i samband med förhandlingar genomföra de utredningar som hyresgästerna begär och vetorätt för hyresgästerna mot privata fastighetsägares förvärv av hyreshus. Vidare skall de berörda hyresgästerna kollektivt ha ett avgörande inflytande över utformning, förändring och förvaltning av bostäderna och närmiljön. De kommunala planerna för bostadsbyggande och sanering måste utarbetas under aktiv medverkan av och i samförstånd med områdets hyresgäster. Vid sanering skall alla hyresgäster ha kvarboenderätt eller återflyttningsrätt till i första hand samma lägenhet, i andra hand samma hus och i sista hand samma kvarter eller bostadsområde. Man måste också ha ett hyresgästveto mot fastighetsägande, ombyggnad och rivning. Vi har också från vpk i många sammanhang mera konkret angivit under vilka former och på vilket sätt detta skulle kunna lösas. Låt mig i detta sammanhang bara upprepa att jag tror att det är möjligt att klara detta inom ramen för den verksamhet som bedrivs på detta område — då det gäller ökat boendeinflytande — av hyresgäströrelsen, i samråd och i samarbete och efter avtal och överenskommelser med de allmännyttiga bostadsföretagen. Går det inte, får man överväga andra möjligheter för att åstadkomma vad som är så väsentligt, nämligen ett reellt och avgörande inflytande för hyresgästerna.

Herr talman! Staffan Burenstam Linder ville missförstå vad jag sade i mitt anförande. Han hade inte förstått speciellt mycket av poängen med det, och han sade att det inte fanns några som helst positiva förslag i det. Mitt anförande visade tvärtom att det tagits flera initiativ som verkligen är positiva förslag för att utöka boendeinflytandet. Men man måste också se vilka effekter de tekniska förslag som läggs fram ger. Jag skall gärna medge, och det är jag inte ensam om i mitt parti — folkpartiets landsmöte har dessutom uttalat sig för det —-att jag inte har någonting emot ett direkt ägande. Men i avvaktan på att vi får sådana ekonomiska villkor att vi kan upprätthålla jämvikten mellan de olika upplåtelseformerna — vi utgår nämligen från att det fortsättningsvis också kommer att finnas hyresbostäder kvar — är vi inte beredda att ta aktiva steg för att genomföra ett ägarlägenhetssystem. Jag har inte sagt att debatten om ägarlägenheter inte hör hemma i den bostadspolitiska debatten. Jag tycker det är bra att vi har den här debatten. Men vad jag sade var att de argument som har sin utgångspunkt i de frågor som rör lagfartsmöjlighet för lägenheterna och möjligheter till belåning av lägenheter inte hör hemma i den bostadspolitiska debatten. Staffan Burenstam Linder refererar till något som civilutskottet skulle ha gjort för några år sedan. Det var närmare bestämt 1976, då lagutskottets majoritet begärde en utredning om ägarlägenheter. Men utgångspunkten låg just ide här frågorna, nämligen hur man tekniskt skulle kunna lösa frågan om lagfart m.m. Man tog inte med den andra biten, om hur det i ett större bostadspolitiskt sammanhang hänger ihop. Jag tycker att vi skall fortsätta att bygga många småhus med äganderätt. Det är alldeles riktigt att vi har en relativt god jämvikt mellan de olika upplåtelseformerna när det gäller de ekonomiska villkoren och kostnaderna, just när lägenheterna och fastigheterna är nybyggda. Men det är frågan om vad som händer sedan som är det intressanta. Frågan är alltså här om vi skall föra in ett nytt stort bestånd av lägenheter under de ekonomiska villkor som i dag gäller för de olika upplåtelseformerna, utan att vi vet vad det har för privatekonomiska konsekvenser i första hand, men också vad det har för samhällsekonomiska konsekvenser. Staffan Burenstam Linder säger att han inte förstår att det skall bli dyrare för samhället. Jag pekade på några siffror, som visserligen är mycket överslagsmässigt framräknade, men det är alldeles uppenbart att det behövs väsentligt ökad kunskap, innan man över huvud taget kan ta några vidare steg i denna fråga. Sedan antyder Staffan Burenstam Linder att jag skulle ha sagt att systemet är synnerligen fördelaktigt för de enskilda människorna på grund av möjligheterna till avdragsrätt och annat. Det har jag inte sagt. Det stora statliga stöd som skattesubventionerna innebär driver tvärtom upp priserna på lägenheterna, och därmed får de boende inte ut effekterna av det här goda statliga stödet. Till Tore Claeson vill jag säga att det är alldeles utmärkt att man i hyresrättens form fortsätter med de olika försök till boendeinflytande som redan finns. Vi har också lagt fram utredningsförslag om hur man skall kunna medverka till ett ökat ansvar och därmed också till ett ökat inflytande över t.ex. underhållsfrågorna. Där tror jag det är viktigt att få en koppling mellan ansvaret och inflytandet. När det gäller hyresrätten har det gått mycket långsamt att nå fram till ett ökat boendeinflytande. Men det är samtidigt viktigt att konstatera att det finns människor som vill bo med hyresrätt och att de då också naturligtvis skall ha möjlighet att göra detta i framtiden. De skall också kunna få del av det ökade inflytandet, men de kommer naturligtvis aldrig att kunna få samma inflytande som gäller exempelvis i bostadsrättens form.

Herr talman! Fru Friggebo är mycket orolig över följderna av att, som hon säger, lägga ett nytt stort bestånd av bostäder under det system som gäller för småhus. Men i nästa andetag säger hon att det är mycket bra att det byggs mycket småhus varje år. Jag förstår då inte hur fru Friggebo kan undgå att vara sömnlös på nätterna vid tanken på att det byggs småhus, vilket innebär att ett stort antal familjer, som tidigare inte har tillhört den här boendekategorin, nu kommer in i den boendeformen. Jag kan inte anse att hennes resonemang går ihop. Är det så att fru Friggebo tror att fördelarna med att bo i villa eller småhus är stora —t.o.m. så stora att man inte vågar utsträcka dem till riktigt många människor? I så fall tycker jag det är ett mycket cyniskt resonemang som har presterats här i kammaren. Det är antingen cyniskt, herr talman, eller helt obegripligt. Obegripligt är det också att fru Friggebo anser att kravet på övergång till ett system som innebär ägarlägenheter — dvs. att man kräver ett system som fru Friggebo säger skulle ge lagfart till skillnad mot system med bara bostadsrätt — inte hör hemma i bostadsdebatten. Det var faktiskt vad fru Friggebo sade nyss. Jag kanske har missförstått henne, men det beror i så fall på att det svar jag fick på interpellationen var så totalt intetsägande och att alla argument så att säga har kommit sedan. Men jag tror inte att jag missförstod fru Friggebo, utan att det klart sades ifrån att man inte skulle gå över till ett system där det gällde just att få lagfart, eftersom ett sådant system inte hörde hemma här. Detta är ju helt obegripligt. Det måste innebära att det i den här debatten egentligen icke finns några giltiga argument för att man skall bygga småhus med lagfart. Därav måste följa att man i en bostadsdebatt egentligen bara kan tala om småhusbyggande med bostadsrätt. Jag är glad över att folkpartiets landsmöte har konstaterat att folkpartiet inte har någonting emot enskilt ägande av bostäder. Det är dock, med förlov sagt, en synnerligen passiv formulering, som landsmötet tydligen har antagit. Låt mig erkänna, fru Friggebo, att övergång till ägarlägenheter i större skala förvisso inte skulle kunna lösa alla bostadspolitiska problem. Jag tror däremot att de skulle kunna lösa en del problem på det sociala området. Jag tror t.ex. att om de enskilda ägarna av lägenheterna har större intresse av att vårda desamma, så innebär det också en bättre trivsel i bostadsområdet, och därmed tror jag att vissa sociala problem lättare skulle kunna undanröjas där. Jag är den förste att erkänna att alla problem löser man inte med någon enda åtgärd, så jag tror inte att bostadsdepartementet skulle kunna försvinna bara för att man gick över till det här systemet — det skulle säkert finnas en hel del uppgifter kvar — men jag tror att uppgifterna skulle underlättas. Som det sagts i debatten här — inte bara från moderat håll — kan man förvänta sig att de människor som äger sin bostad är skickligare när det gäller att öva inflytande där än vad politiker och organisationsfolk är. Om denna iakttagelse är riktig skulle det innebära att arbetsuppgifterna även för bostadsdepartementet något skulle minska. Men det kanske inte är den största fördelen. Den stora fördelen är att det gagnar de enskilda människorna och att man får en samhällsekonomiskt avsevärt bättre lösning av de stora bostadsfrågorna.
Herr talman!

Jag ville säga det därför att i samband med detta mycket ingående och omfattande arbete som bostadsutredningarna utförde var alla överens om att det inte fanns någon särskild anledning att påkalla en speciell utredning med sikte på att man skulle få den här typen av ägarlägenheter.

Riksdagen var klok nog att avslå förslaget om en sådan utredning, och jag hoppas att en kommande riksdag skall vara klok nog att avslå förslag som skulle innebära en ökad segregation på bostadsmarknaden och ett ökat utrymme för spekulation.
Herr talman! Staffan Burenstam Linder fortsätter att missförstå mig. Vad jag sagt är alltså att förslag som syftar till att man med ägarlägenheter skall kunna utnyttja lagfartsmöjligheter och använda lägenheterna som kreditunderlag hör inte hemma i den bostadspolitiska debatten. Så något om småhusen. Det är ju inte alldeles problemfritt i dag för människor att skaffa sig ett småhus. Vi vet exempelvis att skillnaden mellan lånen och det begärda priset är väldigt stor. Människor måste antingen betala höga egna insatser eller också låna till mellanskillnaden, vilket i dag är svårt i banker. Man har i stället ett system med säljarreverser. Jag tror att det är problematiskt och bekymmersamt för många människor. Det är bl.a. sådana problem som man måste hitta lösningar på innan man för in ett stort befintligt bestånd i det ekonomiska system som vi har i dag. Nu har vi gällande regler för äganderätt och vi bygger småhus med äganderätt. Det finns ingen anledning att förhindra att man fortsätter att bygga småhus i lika stor omfattning som vi har gjort under de senäste åren. Man bör alltså nogsamt överväga hur det skall vara möjligt för alla människor att få ett hyfsat boende, innan man tar ett sådant stort steg. Här behövs uppenbarligen mycket mer kunskap. Jag tycker att bl.a. Staffan Burenstam Linders yttrande om att han inte förstår att det exempelvis skulle bli ganska stora kostnader för samhället med ett sådant här system visar att det behövs väldigt mycket upplysning, innan man kan ta några som helst vidare steg.

Herr talman! Sven Lindberg har frågat mig om regeringen har uppmärksammat de stora problem som de mindre glesbygdskommunerna drabbats av i form av mycket höga överkostnader i samband med lånefinansiering av bostadshus och om regeringen avser att vidta åtgärder som snabbt kan leda till att nämnda överkostnader kan nedbringas. Kostnadsutvecklingen har under år 1978 varit gynnsammare än under år 1977. Samtidigt har regeringen vidtagit flera åtgärder för att förbättra belåningen och därigenom minska dess.k. överkostnaderna. fr.o.m. år 1978 har regeringen omprövat den s.k. tidskoefficienten varannan månad. För projekt som påbörjats efter den 1 september 1978 höjdes det s.k. grundbeloppet i syfte att sänka överkostnaderna och därmed minska behovet av dyra topplån. Denna höjning motiverades inte av kostnadsutvecklingen. Regeringen gav därför samtidigt bostadsstyrelsen i uppdrag att med skärpt uppmärksamhet följa kostnadsutvecklingen. I enlighet med vad jag anmälde för riksdagen i proposition om riktlinjer för ansvarsfördelning inom bostadsförsörjningen m.m. har bostadsstyrelsen med ikraftträdande den 1 januari 1979 fastställt nya ortskoefficienter. De nya ortskoefficienterna är avsedda att vara bättre anpassade till regionala kostnadsskillnader, främst i fråga om frakter och löner. Regeringen har som en följd av det nya systemet med ortskoefficienter beslutat att ändra också tidskoefficienten från samma datum. Samtidigt har bostadsstyrelsen beslutat om lånetillägg för små flerbostadshusprojekt i vissa glesbygdskommuner. Svaret på Sven Lindbergs frågor är alltså att regeringen är medveten om de kostnadsproblem som finns vid bostadsbyggande i vissa glesbygdskommuner och att regeringen vidtagit åtgärder som syftar till att minska dessa problem.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min interpellation. Jag noterar med tillfredsställelse att regeringen är medveten om de kostnadsproblem som finns i samband med bostadsbyggandet i vissa glesbygdskommuner. Dess värre kan jag inte säga att jag är nöjd med omfattningen av de åtgärder som regeringen vidtagit för att lösa problemen. Jag skall dock erkänna att de vidtagna åtgärder som bostadsministern redovisar är ett steg i rätt riktning, men de är långt ifrån tillräckliga. Bakgrunden till min interpellation är att flera av de små glesbygdskommunerna i nuläget drabbas av så fruktansvärda överkostnader vid byggandet av flerfamiljshus att det krävs mycket kraftiga kommunala subventioner av bostadsbyggandet, om man skall få ner hyrorna på en vettig nivå. Trots de av bostadsministern redovisade åtgärderna är överkostnaderna fortfarande så höga att kommunerna inte klarar av dem. Flera planerade projekt för flerfamiljshus riskerar därför att stoppas. Hur dessa överkostnader uppstår har jag redovisat i interpellationen, och jag tror knappast att det råder några delade meningar mellan statsrådet och mig om orsakerna. Jag måste tyvärr säga till statsrådet Friggebo: Det är ingen framgångsrik bostadspolitik de borgerliga regeringarna har fört, när vi t.o.m. i ett glesbygdslän som Jämtland har bostadsbrist. Bostadsbristen gör sig framför allt gällande för lägenheter med hyresoch bostadsrätter. Detta drabbar främst ungdomar, ensamstående med eller utan barn samt pensionärer. Det drabbar de grupper som står oss närmast och som främst behöver samhällets stöd både när det gäller att anskaffa bostäder och hålla kostnaderna på en sådan nivå att de har råd att bo. En statistik som insamlats av länsavdelningen i Jämtlands län påvisar stora överkostnader i alla kommuner utom Östersund. Vi vet också att liknande problem finns i kommuner i andra glesbygdslän. Stora kommunala subventioner har varit nödvändiga för att få ned boendekostnaden till en rimlig nivå. Men vad som inte framgår av statistiken är bl.a. följande: Flera kommuner har avstått från att bygga flerfamiljshus när överkostnaderna har varit så höga som de varit. Man har valt att bygga radhus i försäljningssyfte i stället för att bygga flerfamiljshus. Vissa kategorier människor — ensamstående, ekonomiskt svaga osv. — kan inte hjälpas på detta sätt. Sänkt standard i form av försämrad utemiljö m.m. plus kommunala subventioner har fått ned bostadskostnaderna så att bostadslån erhållits och boendekostnaderna kommit på en rimlig nivå. Det är inte rimligt att dessa grupper, som framför allt behöver samhällets stöd, skall tvingas nöja sig med en sämre utemiljö och standardförsämringar i övrigt. Det rimmar illa med vår strävan att åstadkomma jämlikhet i boendet. Det är lika orimligt att vissa kommuner, som redan förut har ett hårt skattetryck och är ekonomiskt svaga, skall vara tvungna att subventionera hyrorna i den höga utsträckning som det här blir fråga om. Situationen med de höga överkostnaderna har ytterligare negativa effekter. Med tanke på möjligheterna till en framgångsrik regionalpolitik är den tecknade bakgrunden utomordentligt allvarlig. Vi arbetar med att ständigt förbättra vår regionalpolitik. Bl. a. har sysselsättningsutredningen lagt fram förslag om en avsevärd förstärkning av politiska stödåtgärder. Men kan vi inte lösa bostadsproblemen i glesbygdernas tätorter är regionalpolitiska stödåtgärder i alla former meningslösa. Små kommuner i Norrland kan i vårt samhällssystem inte av egen kraft anskaffa sysselsättning. Därför är det samhällets oavvisliga skyldighet — speciellt i utflyttningskommuner — att anskaffa bostäder. Utflyttningen får inte förorsakas av bostadsbrist. Den sysselsättningsplanering en kommun bör bedriva för att jämnt sysselsätta sin byggarbetskraft rubbas högst avsevärt om planerade flerfamiljshus stoppas. Det gör sig särskilt gällande i vårt län, där vi f. n. har den största arbetslösheten bland byggnadsarbetarna. Den är nu inte mindre än drygt 15 96. Och vad värre är, prognoserna för den närmaste framtiden är ändå sämre. Nu säger bostadsministern i svaret på mina frågor att regeringen är medveten om dessa kostnadsproblem och att regeringen vidtagit åtgärder som syftar till att minska dem. Jag medger gärna att de vidtagna åtgärderna minskar problemen, men jag måste tyvärr tillägga att åtgärderna i många fall inte är tillräckliga för att lösa dem. Jag är medveten om att bostadsministern inte kan gå in och diskutera enskilda, konkreta fall. Låt mig ändå ta ett sådant exempel, som visar dels den effekt regeringens åtgärder har, dels att effekten är otillräcklig. Det gäller ett projekt i min egen hemkommun Ragunda. Innan regeringen vidtog de redovisade åtgärderna skulle vi vid konkurrensupphandling av ett väl genomfört projekt ha fått överkostnader på 33 96. Sedan ortsoch tidskoefficienterna ändrats och beslutet om lånetillägg tillkommit har överkostnaderna sjunkit till 23 26. Redan 23 96 överkostnader är oacceptabelt. Märk väl att dessa siffror på intet sätt är unika för detta projekt. Det är dess värre en vanlig bild där projekten är små och transportavstånden långa. Effekten blir i det åberopade fallet att om projektet skall komma till stånd så måste kommunen av den beräknade kostnaden på 3 292 000 kr. gå in med en egeninsats av 758 000 kr. Vad får det då för effekt för hyresgästerna om hela kostnaden skall tas ut över hyran? Vid hyresrätt skulle det fördyra boendekostnaderna med ca 500 kr. i månaden. Vid äganderätt och vid individuell belåning av egen insats går samhället in och subventionerar denna summa med ca 300 kr. Slutsatsen måste bli: Oavsett vad bostadsministern anser sig ha gjort är det inte tillräckligt. Om vi skall komma till rätta med dessa problem måste tilläggslånegivningen utvidgas och fördjupas och kapitalkostnaderna reduceras så att de motsvarar äganderätt. Taket på tilläggslånegivningen måste höjas, och en bättre individuell behovsprövning borde kunna öppnas. "Om detta inte sker kommer den borgerliga politiken att omöjliggöra ett socialt nödvändigt bostadsbyggande med förödande effekter för glesbygder som följd. Jag ber därför att få fråga bostadsministern om hon är beredd att göra ytterligare insatser för att underlätta bostadsbyggandet i våra glesbygder, t.ex. genom att kraftigt höja taket för tilläggslånegivningen och skapa förutsättningar för en bättre individuell behovsprövning. Låt mig slutligen beröra vad jag betraktar som ett olycksfall i arbetet med ändringen av ortsoch tidskoefficienterna. När det gäller byggande av småhus har ändringarna för gränskommunerna i Jämtland mot Norge fått en klar försämring på grund av en sänkning av ortskoefficienten med flera enheter. Tännäs i Härjedalen har fått en stor försämring. Låt mig ge exempel. Fören villa på 125 kvadratmeters bostadsyta, ett plan utan källare, fyra rum och kök med garage, krävdes i gränskommunerna mot Norge före ändringen 30 300 kr. i egen insats. Efter förändringen har den stigit med 11 400 kr. till 41 700 kr. Om vi däremot håller oss till Tännäs så var den egna insatsen före ändringen 30 300 kr. men steg med 26 600 kr. till 56 900 kr. Det är helt oacceptabla höjningar, och vi kräver helt enkelt från vårt län att en justering sker så att den egna insatsen kommer ner till en rimlig nivå. Min fråga blir därför om bostadsministern är beredd att medverka till att en sådan justering sker.

Herr talman! Oavsett om det är fråga om små eller stora glesbygdskommuner, så är den här problematiken lika stor. Det är intressanta fakta som Sven Lindberg här redovisat. Och man kan väl säga att det är två förhållanden som har väsentlig betydelse. Det ena gäller avståndsfaktorn och samordningen — hur en entreprenör kan klara materialtransporterna. Det andra gäller små projekt. Jag vet att Riksbyggen och BPA har räknat på detta och kommit fram till att de små projekten på ett mycket betydande sätt fördyrar husbyggandet. Entreprenören skall ju i alla fall ta dit bodar och i förekommande fall kranar, och det kan vara fråga om långa vägar. I mitt hemlän har det varit fråga om att bygga flerfamiljshus i de avlägsnare delarna av Älvdalens kommun och Malungs kommun. Idredelen av Älvdalens kommun har en sulfidmalmsgruva, och det har gällt att bygga ett flerfamiljshus där. Det är då fråga om ett litet antal lägenheter, men de behövs för gruvarbetare och för folk som jobbar i turistnäringen. Avståndet från centralorten Älvdalen till Idre är 15 mil. Det är alltså den väg en entreprenör skall skjutsa sitt folk om entreprenören hör hemma i Älvdalen. Hör vederbörande hemma i Mora tillkommer ytterligare 4 mil. Statsrådet säger att de nya ortskoefficienterna skulle vara bätte anpassade till de regionala kostnadsskillnaderna. De regionala kostnadsskillnaderna konstitueras då av frakter och löner. I vad jag skulle vilja kalla nollzonen i Kopparbergs län är ortskoefficienten 0,99. I Malung och Älvdalen är den 1,04. Det är alltså fem enheter som skiljer. Jag menar att detta är helt otillräckligt för att klara de problem som avstånden innebär. Entreprenörerna är inte intresserade av sådana här projekt och i den mån de över huvud taget lämnar Nr 66 ett anbud, blir det högre än det borde bli — de tycker att det är svårt att Tisdagen den administrera ärenden av det här slaget.

De högre lån som man kan få i den avlägsnare delen av länet skall ju ändå betalas. Statsrådet säger att regeringen har vidtagit åtgärder som syftar till att minska dessa problem. Jag hoppas i alla fall att det inte är slut med de åtgärderna i och med detta. Jag finner de hittills vidtagna åtgärderna helt otillräckliga och efterlyser vad som ytterligare kan företas. Vad man skall hitta på kan naturligtvis diskuteras. En gång hade vi här i landet ett slags tilläggslån, där man hade ett visst belopp per kvadratmeter lägenhetsyta om man byggde på dyrare platser än vad som kunde betraktas som nollzon. Det här beloppet kapitaliserades med en låg procentsats. Summan blev ett ränteoch amorteringsfritt tilläggslån. Det var förvisso krångligt att räkna ut det här, men det åstadkom i alla fall en viss utjämning av hyrorna mellan från byggkostnadssynpunkt billigare och dyrare orter, och det var ju ändå det som var meningen. Som förhållandena nu är hindrar det här — precis som interpellanten sade — de unga familjerna och de övriga kategorier han räknade upp från att bo i dessa bygder. Och det hindrar en inflyttning till dessa kommuner. Det är naturligtvis också av ondo. Det hjälper inte till att få den föryngring av befolkningsnumerären som så väl behövs i våra glesbygdskommuner, där i varje fall ett och annat arbetstillfälle uppenbarar sig, som jag skildrade när det gäller Älvdalens kommun. Jag finner alltså att det statsrådet här har redovisat är otillfredsställande och jag hoppas att det så småningom kommer någon form av tillägg syftande till förbättring.
Herr talman! En del av de åtgärder som jag här redovisade har sin utgångspunkt i en anmälan till riksdagen i en proposition förra våren. Riksdagen godtog då riktlinjerna för uppläggningen av ändringen av ortskoefficienterna. Utgångspunkten var att det i huvudsak var skillnader i löneoch fraktkostnaderna som åstadkom skillnader i produktionskostnaderna. Efter en ingående och noggrann utredning inom bostadsstyrelsen har ortskoefficienterna ändrats med hänsyn tagen till dessa faktorer. Därtill redovisade jag att det finns problem med att glesbygdskommunerna ofta måste bygga ganska små projekt, eftersom efterfrågan inte är så stor att man »kan få ett underlag för större projekt. Såvitt jag förstod tog Yngve Nyquist i sitt anförande över huvud taget inte upp det extra tillägg som man i vissa glesbygdskommuner kan få för små flerfamiljshus.

Det är klart att om man tidigare har haft diskussioner om att det har varit orättvisor mellan olika orter och vill avskaffa dem uppkommer frågan: Skall man alltid förändra till det bättre? Det har vi inte ansett vara möjligt att göra i det här fallet. Och det har skett förändringar i framför allt de södra länen som är betydligt större än de som Sven Lindberg redovisade. Det gäller framför allt tätortsområdena, som tidigare hade ganska höga ortskoefficienter. De hade tidigare också höga produktionskostnader — det var utgångspunkten för ortskoefficienternas fastställande. Där har man nu gjort en nedjustering och en rimligare anpassning till omlandet. Jag är inte beredd att gå ifrån den princip som vi nu har använt, dvs. att försöka hitta en jämviktsnivå mellan de olika regionerna, de olika kommunerna, utan att utgå från att varje kommun skall få en förbättring.

Herr talman! Om jag får börja med den sista frågeställningen, så låt mig till Birgit Friggebo säga att det är helt naturligt att sådana här justeringar kan slå både uppåt och nedåt. Men det enormt tvära kast som det är fråga om när det gäller Tännäs kan knappast vara sakligt motiverat eller acceptabelt. Vi har inte lyckats förstå varför justeringen har blivit så enormt stor just för Tännäsområdet. Jag skulle vara glad om Birgit Friggebo ville ge det löftet att man skall se över detta en gång till, för det måste vara motiverat att justera upp koefficienten igen. När det gäller principfrågan i det här sammanhanget tycker jag att just tilläggslånen är en möjlighet som bör prövas ytterligare. Beträffande vad som redan gjorts och vad som återstår skulle man kunna travestera Albert Engström, som hade som motto för tidningen Strix: Tål intet ont i världen, men var glad åt allt som är gott. Vi är glada åt de justeringar som har skett, men de är — som jag sade tidigare — långt ifrån tillräckliga. Fortfarande kvarstår stora problem, som naturligtvis varierar väldigt mycket i olika kommuner, beroende på avstånd osv. Om vi sert.ex. på Gäddede i Jämtlands län, som har 27 mil till Östersjökusten, där byggnadsmaterialet i regel skall hämtas, och långt till närmaste byggnadsfirma som kan ta ett projekt där uppe, är det en självklarhet att kostnaderna blir mycket stora där. De blir naturligtvis betydligt lägre där avståndet rör sig om 10 mil. Därför bör det finnas möjlighet att behovspröva mellan olika kommuner. Det här är åtgärder som behöver vidtas mycket snabbt. Det exempel som jag visade på från Ragunda kommun måste ändå göra klart för var och en, att problemen trots justeringen är nästan oöverkomliga för kommunerna. Vi kan inte fortsätta att hålla ett lågt bostadsbyggande och därmed skapa bostadsbrist i de här kommunerna bara därför att vi inte förmår lösa problemen. Birgit Friggebo gav inget löfte om att hon skulle vara beredd att ta den här frågan under omprövning, och jag ber därför att få upprepa: Tycker bostadsministern att det är berättigat att fortsätta att göra förbättringar och följa utvecklingen på det här området?
Herr talman! Fru bostadsministern gjorde mig uppmärksam på att hon hade ytterligare ett ess i klänningsärmen. Men även om man nu har förändrat ortskoefficienten och även om det finns en möjlighet att lägga till maximalt 10 enheter, tycker jag att det utöver de här essen kanske kunde ha behövts en joker. I Jämtlands län hade man tidigare i noll-zonen 1,08, men de nordvästra delarna av länet inkl. Härjedalen hade ortskoefficienten 1,20. Då var det alltså 12 enheter emellan. Nu har man förändrat det hela så, att ortskoefficienten i noll-zonen, om jag är rätt underrättad, är 1,04 och i de övriga delarna 1,10. Det skiljer alltså 6 enheter. Lägger man då till möjligheten av maximalt 10 enheter, blir det alltså 16 enheter mot 12. Det var allt, fru bostadsministern. Då finns det verkligen skäl att titta en gång till på om det inte finns möjligheter att förändra systemet, framför allt så att inte besvärligheterna med de dyra bostadslånen skall fortsätta i en högre hyra, som ju löper år efter år efter byggnadstiden.
Herr talman! I det nya systemet ingår också att bostadsstyrelsen vartannat år skall göra en total översyn av alla ortskoefficienter. Den regeln fanns inte tidigare, utan det gjordes förändringar litet till och från, kanske litet grand beroende på vilken kommun som uppvaktade bostadsstyrelsen. Men nu kommer man att vartannat år göra en total genomgång, och därmed uppstår en regelmässighet i översynen av de här frågorna. Jag vet egentligen inte vad jag skall säga till Yngve Nyquist. Han börjar från en viss ortskoefficient, som han tilldelats. Då jag säger att han fått 10 96 till kommer han tillbaka och tycker att det var bra men vill ha ytterligare lite till. Man vill alltid ha lite till. Men man måste besluta att stanna på en viss nivå. Alla blir inte nöjda. Låt mig beträffande Ragundaexemplet säga att det är väldigt svårt att föra en debatt utifrån ett enda enskilt projekt. En dålig anbudssituation eller något liknande kan göra att vissa projekt får höga överkostnader. Låt mig peka på att det finns byggmaterialindustri i Östersund — en trähusindustri — som levererar material ned till kusten, exempelvis till Gävleborg. Där visar det sig att man mycket väl klarar att ta material från Östersund och ändå kan bygga till kostnader under pantvärdet. Detta är mer komplicerat än att bara säga att vi har en situation som över lag medför överkostnader. Yngve Nyquist gjorde i sitt senaste anförande också jämförelser av hur utfallet blivit mellan olika regioner. Det är klart att skillnaderna har minskat i vissa avseenden. Det är helt naturligt. Vi har ju fått en större utjämning, exempelvis när det gäller lönerna, ute i landet. Det tar sig uttryck i att ortskoefficienterna i vissa avseenden har sammanjämkats så att de närmat sig varandra.
Herr talman! Jag ger gärna statsrådet rätt i att man inte kan diskutera det här problemet utifrån ett enda enskilt konkret exempel, som Ragundafallet. Jag skulle ha kunnat räkna upp många fler exempel, men jag tog bara ett. Vore det bara i det fallet man fått orimliga överkostnader skulle vi vara tvungna att söka orsakerna på annat håll. Men nu visar det sig att man får de här problemen så snart det rör sig om små projekt och långa transportavstånd. Detta beror bl.a. mycket på att entreprenadfirmorna i de små kommunerna mer eller mindre har försvunnit. Byggmästarna är inriktade på småhus. När det blir fråga om flerfamiljshus har de inte tillräckliga resurser. Byggnadsentreprenörer får hämtas från långt håll vilket innebär transport av personalbodar, kranar m.m. Detta gör att kostnaderna stiger i höjden. Jag håller gärna med om att man inte utifrån ett enskilt projekt kan diskutera ständiga ändringar av ortskoefficienten. Man måste hitta något annat än det byråkratiska system som gör detta så trögt och orörligt. Vi måste ha möjlighet att i större utsträckning än nu ta hänsyn till de överkostnader som uppstår i sådana här speciella situationer. Därför borde en form av behovsprövning finnas som t.ex. kunde ge stöd i form av tilläggslån. Jag upprepar vad jag sagt: De justeringar som gjorts är ett steg i rätt riktning. Men jag vågar påstå att problemen kvarstår i så stor omfattning att det skulle varit önskvärt att bostadsministern intagit en betydligt positivare attityd än den försvarsattityd som Birgit Friggebo vill inta. De här problemen har kommit över oss på senare år — och tämligen snabbt. Jag tror inte att vi skall söka syndabockar därför att vi inte från samhällets sida snabbt har funnit lösningar på dessa problem. Låt oss i stället inrikta krafterna på att snart finna lösningar, så att vi kan undanröja problemen! Därom borde det ändå kunna råda fullständig politisk enighet.
Herr talman! Jag är tacksam för Sven Lindbergs senaste anförande. Låt oss försöka hitta gemensamma lösningar, för det här är problem som är ganska svåra att lösa! Men Sven Lindbergs utgångspunkt för debatten var ju ändå att den borgerliga bostadspolitiken hade radikalt misslyckats. Har man aviserat åtgärder för att komma åt vad jag också upplever som ett stort problem, har riksdagen sagt ja till dessa åtgärder, och har det den 1 januari 1979, för 16 dagar sedan, genomförts nya system — som riksdagen alltså har sagt O.K. till — så är det klart att man som ansvarig minister måste inta en viss försvarsställning. Jag har dessutom redovisat att det finns ett nytt system med en regelmässig genomgång av ortskoefficienterna vartannat år. Låt mig ändå inte undanhålla kammaren vissa uppgifter om överkostnaderna. Om vi ser till de norra länsregionerna, som omfattar de fyra nordliga länen, finner vi att överkostnaderna det andra kvartalet 1978 var 6,5 96 i genomsnitt. Den 1 september — alltså i det tredje kvartalet 1978 — höjde vi grundbeloppen med ca 4 26 och reducerade därmed överkostnaden väsent ligt. Denna höjning av grundbeloppen hade inte sitt ursprung i en pågående kostnadsutveckling utan var en direkt förbättring av situationen. Därtill kommer att från den 1 januari 1979 finns det möjligheter att i stora delar av Norrlands inland få extra tillägg på upp till ca 10 96 när man har små projekt i flerfamiljshus. Jag tycker inte att jag behöver inta någon försvarsposition. Tvärtom tycker jag att argumenten håller rätt bra, för här har det vidtagits ganska kraftiga åtgärder.
Herr talman! Även om Birgit Friggebo inte känner behov av att försvara sig, vill jag upprepa frågan: Vilken inställning har bostadsministern för framtiden? Kommer ni att följa de här frågorna? Det finns, om man går ut till länsbostadsnämnderna och kommunerna, redan nu underlag för att göra justeringar. Jag är inte övertygad om att det är ortsoch tidskoefficienterna man skall ge sig på, utan det är tilläggslånen. Jag är alltså säker på att det redan nu finns underlag som motiverar omedelbara justeringar. Dessutom är det angeläget att man med skärpt uppmärksamhet följer utvecklingen så att man i god tid kan göra de justeringar som är nödvändiga. Men när det gäller bostadsministerns inställning i den frågan har jag inte fått något svar.

Herr talman! Rolf Hagel har frågat om statsministern är beredd att inför riksdagen redogöra för hur det förhöll sig med förberedelserna för att införliva atomvapen i den svenska vapenarsenalen och om detta skedde utan den politiska ledningens vetskap samt om regeringen har full insyn i militärledningens dispositioner i fråga om vilka vapentyper som skall ingå i den svenska krigsmakten. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Rolf Hagels första fråga är baserad på TV-programmet Studio S den 21 november i fjol och har närmast historiskt intresse, eftersom den berör förhållanden och diskussioner för ca 20 år sedan. Ansvaret för programverksamheten i TV åvilar helt Sveriges Radio, och det ankommer därför inte på mig att ta ställning till ett enskilt program. Jag är dock tacksam för Rolf Hagels interpellation, eftersom den ger mig ett tillfälle att klarlägga viktiga sakförhållanden och undanröja missuppfattningar som skulle kunna skada förtroendet för vår säkerhetspolitik. Av programmet har Rolf Hagel fått intrycket att militärledningen drev ett eget spel om svenska kärnvapen utom kontroll för de ansvariga politikerna i regering och riksdag. Detta är givetvis helt felaktigt. Frågan om svenska kärnvapen diskuterades livligt framför allt i slutet av 1950-talet. Riksdagen hade sålunda tre omfattande debatter i frågan i juli och november 1958 och i maj 1959. Dåvarande statsministern Tage Erlander karakteriserar frågan som ”mitt svåraste politiska avgörande” i sina memoarer för tiden 1955-1960. Detta visar klart att det fanns delade meningar även inom regeringen och att dåtidens politiker var väl medvetna om frågans betydelse. Flera böcker skrevs av ledande politiker, och tidningsartiklarna var otaliga. Debatten fördes inom regeringen, i riksdagen och i massmedia och var således långt ifrån någon fråga för enbart en snäv krets av militärer. I maj 1959 beslöt riksdagen att skjuta på frågan om anskaffning av kärnvapen — den s.k. handlingsfrihetslösningen. I mitten på 1960-talet stod det klart för de flesta att det inte var i Sveriges säkerhetspolitiska intresse att anskaffa egna kärnvapen, och 1968 anslöt sig Sverige till icke-spridningsavtalet. I dag är det väl knappast någon som ifrågasätter om dessa beslut var riktiga. Forskningen har alltid varit inriktad enbart på skydd mot kärnvapen, och något konstruktionsarbete påbörjades aldrig. Denna skyddsforskning prövades särskilt av regeringen varje år. Det bör påpekas att Inga Thorsson i TV-programmet framhävde den nytta man haft av denna forskning för vår medverkan vid nedrustningsförhandlingarna. Uppgifterna att det pågått konstruktionsarbete på bärare av svenska kärnvapen är oriktiga. Längre än till studier kom man aldrig inom flygindustrin. Vissa studier, som nämndes i TV-programmet, t.ex. angående ett fyrmotorigt jetbombplan, hade till syfte att skissa vilka vapen som kunde komma att finnas hos en eventuell motståndare och som vårt försvar borde vara berett att möta i en framtid. På Rolf Hagels andra fråga vill jag svara jakande. Försvarsmaktens långsiktiga utveckling styrs av 15-åriga perspektivoch S-åriga programplaner. De utarbetas som grund för arbetet inom de parlamentariska försvarsutredningar, som förbereder riksdagens långsiktiga försvarsbeslut. De säkerhetspolitiska och ekonomiska förutsättningarna för dessa planer fastställs av regeringen. Resultatet redovisas av överbefälhavaren i olika etapper för regeringen. Med detta som grundval utarbetar regeringen sina planeringsdirektiv till försvarsmyndigheterna. Försvarsutredningen får genom regeringens försorg full tillgång till överbefälhavarens planer. Enligt de regler som bestämdes av riksdagen år 1972 får också riksdagens utrikesoch försvarsutskott regelbunden information om planeringsverksamheten. Inom ramen för den långsiktiga studieoch planeringsverksamhet, som statsmakterna styr genom försvarets planeringsoch ekonomisystem, utarbetas för materielanskaffningen särskilda planer för forskning och utveckling av ny materiel resp. för anskaffning av materiel. Dessa planer ingår i de 5 åriga programplanerna. Planerna och anslagsframställningarna prövas av regeringen och omsätts på sedvanligt sätt i propositioner till riksdagen. För sådan försvarsmateriel som beställs direkt och alltså inte utvecklas särskilt måste myndigheterna göra särskild framställning till regeringen om varje inköp som uppgår till mer än 20 milj.kr. för en och samma anskaffning. Materiel som kräver utveckling före serieproduktion prövas av regeringen vid minst två tillfällen när totalkostnaderna för serieproduktionen beräknas överstiga 20 milj.kr. eller när utvecklingskostnaderna kan antas vara 2 milj.kr. eller däröver. Detta tvåstegsförfarande innebär att regeringen på grundval av underlag från myndigheterna dels prövar om utveckling skall ske, dels prövar om serieanskaffning skall ske efter genomförd utveckling. För mera omfattande vapensystem sker s.k. systemplanering, vilket innebär en prövning av regeringen i minst tre steg. Först beslutas om studier och värderingar. När detta underlag föreligger beslutas om utveckling. När denna är klar och fullständigt tekniskt och kostnadsmässigt underlag föreligger fattas beslut om serieanskaffning. Dessutom gäller allmänt att enskilda utvecklingsobjekt som kostar mer än 500 000 kr. inte får beställas utan regeringens medgivande. Samma regel gäller för beställning av materiel utomlands om kostnaden är 5 milj.kr. eller däröver. För att förebygga utveckling och anskaffning av vapen och stridsmedel, vars användning kan ”väntas orsaka onödigt lidande vid skada på människokroppen samt till eventuell urskillningslös verkan” , har regeringen tillsatt en särskild delegation för folkrättslig granskning av vapenprojekt för det svenska försvaret. Denna delegation skall avge yttrande över materielobjekt innan de får anskaffas. Sammanlagt ger detta statsmakterna de inriktnings-, kontrolloch insynsmöjligheter över försvarets forskningsverksamhet och materielanskaffning som krävs. Dessa torde vara internationellt unika i sin öppenhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Försvarsministerns strävan har enligt svaret varit att ”undanröja missuppfattningar som skulle kunna skada förtroendet för vår säkerhetspolitik”. Detta är naturligtvis en alldeles utmärkt målsättning. Jag vill inte betvivla att försvarsministern har haft en uppriktig vilja att reda ut eventuella oklarheter kring den svenska säkerhetspolitiken. Men jag måste säga att försvarsministerns svar dess värre präglas av samma oklara och svävande protester som kännetecknade de svar som några militärer gav efter Studio S-programmen den 21 och 28 november förra året. Av svaret framgår vidare att ansvaret för programverksamheten i TV åligger Sveriges Radio och att försvarsministern inte kan ta ställning till enskilda program. Jag måste säga att den upplysningen förefaller mig något överflödig. Jag har inte protesterat mot att programmen sändes, och jag känner mycket väl till att landets försvarsminister inte handhar programverksamheten i vare sig radio eller television. Vad som föranlett interpellationen är de uppgifter som framkom i berörda program och som på ett långt ifrån övertygande sätt har bemötts från ansvarigt håll — och med ansvarigt håll menar jag naturligtvis inte styrelsen för Sveriges Radio. Försvarsministern säger i sitt svar att jag av TV-programmen fick den felaktiga uppfattningen att militärledningen drev ett eget spel om svensk kärnvapenanskaffning utom kontroll för ansvariga politiker. Det av försvarsministern åberopade förhållandet att det framför allt i slutet av 1950-talet drevs en mycket hård debatt för eller emot svenskt atomvapen tror jag de flesta politiker, i varje fall de som är över 40 år, kommer ihåg. Vi kommer också ihåg att Sveriges största tidning, Dagens Nyheter — som ju har starka band med det nuvarande regeringspartiet — var den tidning som gick i spetsen för att landet skulle anskaffa atomvapen. Vi. vet också att partiets tidigare ordförande tillhörde dem som var pådrivande i denna riktning. Men dess värre för dem och dess bättre för oss andra blev opinionen i landet mycket stark. Det skapades ju bl.a. ett parti som deltog i riksdagsvalet enbart med målsättningen att förhindra att landet skulle utrustas med atomvapen. Men detta förhållande utesluter ju inte att det bakom svenska folkets rygg och bakom de politiskt valda skedde forskningar och förberedelser i en helt annan riktning än den som svenska folket sedermera uttalade sig för. Att påminna om den här debatten är således inget svar på de frågor jag ställde om huruvida man bakom riksdagens och folkets rygg bedrev ett spel. Jag tror att många svenskar efter de berörda TV-programmen och efter den debatt som uppstod på grund av dessa blev mycket oroliga. Vad som framkom och vad som dokumenterades var nämligen att Sverige hade en mycket stark bindning till den aggressiva NATO-pakten. Journalisterna visade bl.a. att försvarets materielverk hade slutit flera hemliga projektavtal på vapenområdet med bl.a. Förbundsrepubliken Tyskland och Italien, hemliga avtal som förvaras på försvarsstaben.

Det är tydligen så, att det förekommer avtal som politiker godkänt utan att känna till innehållet i desamma. Studio S-journalisterna avslöjade att sådana hemliga avtal föreligger med nästan samtliga NATO-länder samt med Schweiz och Österrike. En annan sak som borde väcka en våldsam diskussion är den svenska vapenindustrins agerande på den internationella marknaden. Här sker tydligen saker som regeringen inte informerats om eller som inte varit föremål för sedvanlig behandling vid försvarets materielverk. Kontakt mellan AB Bofors och ett italienskt företag nämndes som exempel på utomparlamentariskt vapensamarbete. Per Petersson deklarerade i en kommentar till detta att det inte var försvarsutskottets uppgift att kontrollera denna verksamhet. Vad skall vidare en svensk känna och tänka när NATO-chefen Joseph uttrycker sin glädje över att alla NATO-båtar bär Boforskanoner? En intervju med Luns — i Studio S den 28 november 1978 — visade att NATO nu ställer speciella krav på vapentillverkarna, även de svenska, för att få fram gemensamma vapennormer och på det sättet underlätta rationaliseringen. Statsminister Ullsten formulerade det så i sin kommentar till den här frågan att Sverige inte har något primärt intresse av att samordna det svenska vapensystemet med NATO. Man vill gärna hoppas att det är en felsägning. Om det inte är det skulle man vilja veta vad som döljer sig bakom en sådan formulering. Den svenska upprustningen med överproduktion och vapenexport från mitten av 1950-talet och framåt har inte bara inneburit död och lidande för en mängd människor runt om i världen. Den innebär även ett hån mot de svenska krafter på alla nivåer som under många år har ägnat sig åt fredsarbete och nedrustningsfrågor både på det nationella och på det internationella planet. Den tillåtna svenska vapenexporten — märk väl att jag säger den tillåtna — uppgick 1969 till 169 milj.kr. År 1977 var siffran 800. Det ökade vapensamarbetet med NATO har även fört med sig forskningsarbete. Ännu i dag — trots rekommendationer för flera år sedan att upphöra med det — tar svenska forskare emot pengar från Pentagon och NATO. Som exempel kan nämnas den Uppsalaprofessor som för pengar från NATO organet Agad studerar kontinentförskjutningar och liknande ting, uppenbarligen i syfte att bl.a. öka träffsäkerheten för NATO:s interkontinentala robotar, som är riktade mot öster. När nu försvarsministern i sitt svar hävdar att politikerna har den kontroll och den insyn som krävs för vakthållningen då det gäller svensk alliansfrihet och för tryggandet av neutraliteten i krig, har han i varje fall inte lyckats övertyga mig. Det krävs en mycket skärpt uppmärksamhet och aktivitet för att hindra att militär och rustningsmonopol urholkar vår neutralitet och vårt lands självständighet.

Herr talman! När jag förberedde mitt svar på Rolf Hagels interpellation hade jag att välja mellan att göra det kort och summariskt eller att göra det i ganska stor detalj. Jag valde att göra det mycket utförligt, eftersom jag ville ge ett mycket ingående svar på en fråga där jag själv tyckte att det fanns anledning att skingra all förekommande ovisshet. Men Rolf Hagel tycks ha läst mitt svar som en viss potentat Bibeln, och han säger att han inte har blivit det minsta övertygad om innehållet i det. Jag har svårt att förstå att jag kunde ha formulerat svaret bättre än vad jag gjort. Rolf Hagel försöker både i själva interpellationen och i repliken att skapa ett intryck av att en oansvarig grupp yrkesmilitärer på egen hand tagit fram eller planerat kärnvapen och kärnvapenbärare, i syfte att förbereda aggression mot andra länder. Hela bilden är inte bara felaktig utan närmast absurd. För 20 år sedan pågick en intensiv debatt beträffande svenska atomvapen, som bl.a. resulterade i fem sex böcker i ämnet, varav tre som jag har här i min hand skrivna av f. d. statsråd. Debatten pågick inom regeringen, i riksdagen och i massmedia. Vore det då rimligt att våra militärer ej ens skulle få bedriva studier i ämnet — det diskuterades ju runt om i landet? Det är orimligt och demagogiskt att mot denna bakgrund beskylla dessa militärer för illojalitet. Rolf Hagel tog också upp NATO-samarbetet och hävdade, att det hade intensifierats på senare tid. Så är inte alls fallet, även om jag erkänner att det finns en del vapen som vi förvärvar från NATO-länder. I interpellationen frågar Rolf Hagel t.ex. efter Bomarc, som var en luftvärnsrobot. Jag vill erinra om att man har rätt att förvänta sig att bli bedömd efter sina gärningar, inte bara på sina ord. Bomarc var ett av flera luftvärnsrobotalternativ, som det svenska försvaret hade att välja mellan. Det var en luftvärnsrobot med en kolossalt lång räckvidd, men den valde man inte, Rolf Hagel. Man valde i stället en mycket billigare luftvärnsrobot med beteckningen Hawk. Den hade kort räckvidd, men man kunde få ganska många fler av den för samma belopp. Likaså går Rolf Hagel i interpellationen in på frågan om vi köpte datorer till det svenska försvaret för att beräkna kärnvapen. Sanningen är den att en dator av typ IBM inköptes för att man teoretiskt skulle kunna beräkna vilka effekter — stötvåg, värmestrålning och radioaktivt avfall — olika storlekar av kärnladdningar kunde ge upphov till. Inga Thorsson använde sig i nedrustningsdebatter i internationella sammanhang av värden från FOA:s dator, vilket skapade respekt för vår kunskapsnivå bland andra nationer. Rolf Hagel går in på vapenhandel, forskningsbidrag och en rad andra frågor som det inte finns ett ord om i interpellationen. Det faller inte under min domvärjo, och jag tänker inte besvara dem. I fråga om de militära myndigheternas inställning till behovet av svenska kärnvapen vill jag komplettera min tidigare framställning med att ÖB alltsedan utredningen ÖB 62 bedömt att ett sådant behov inte längre kunde motiveras utifrån detta vapens militära värde. Dessa värderingar hade sin grund i de mycket omfattande studier som gjordes bl.a. inom ramen för den s.k. Mangårdska utredningen — den mest omfattande studie som gjorts beträffande värdet av svenska kärnvapen. ÖB hävdade också att behovet av kärnvapen måste motiveras utifrån det politiska värdet av sådana vapen. Grundtanken i bedömningen var att ett eventuellt angrepp på Sverige med största sannolikhet skulle bli konventionellt, en följd av stormakternas uttalade avsikt att inte eskalera en konflikt till kärnvapennivån förrän alla andra möjligheter att lösa konflikten tömts ut —den s.k. doktrinen om en hög kärnvapentröskel. Skulle Sverige ha använt en betydande del av sina begränsade försvarspengar till att skaffa kärnvapen och alltså avsevärt mindre än vad som blev fallet till konventionellt försvar, skulle vi inte effektivt kunnat möta ett konventionellt angrepp med konventionella medel. Vi skulle i stället komma att ställas inför valet att antingen ge upp eller att själva eskalera och därmed dra ett kärnvapenkrig över oss. Slutsatsen av dessa studier och analyser blev att vi borde använda tillgängliga resurser att bygga upp ett starkt konventionellt försvar. När vi senare formellt beslutade att inte anskaffa kärnvapen — i maj 1968 — var detta också en följd av en rad utrikespolitiska och andra överväganden.
Herr talman! Försvarsministern upprepar att han i svaret har så att säga berättat för mig att det förekom en intensiv debatt för och emot svenska atomvapen under 1950-talet. Jag berörde det också, och jag är naturligtvis tacksam för dessa upplysningar, men det var för mig ingen nyhet.

Det finns också uppgifter av en man, Gunnar Tidner, som under denna period arbetade med systemanalys på FOA. Han framträdde i programmet och verifierade i stort sett de uppgifter om de vedergällningsplaner som förelåg mot Leningrad och Warszawa. Vad de robotar som inköptes skulle användas till råder inget tvivel om hos Men låt mig sedan knyta an till den andra sidan av frågan, som försvarsminister DE Geer såvitt jag kan förstå tar upp litet kritiskt, som det kan ligga en viss formell riktighet i. Försvarsministern säger nämligen att jag tar med frågan om företagens vapenhandel osv. i bilden och att det inte ligger inom försvarsministerns fögderi och att han inte tänker svara på frågan.

Vi är en stor leverantör av vapen, och det är en allvarlig situation i händelse av ett krig. Vidare säger Lars DE Geer att vi också köper vapen från NATO. Det är riktigt. Vi både köper och säljer vapen i mycket stor utsträckning. Och jag menar att det inte är bra att fortsätta med den typen av verksamhet, om man vill slå vakt om svensk neutralitetsoch säkerhetspolitik. Jag är fortfarande icke övertygad om att inte vedergällningsfilosofierna så att saga dikterade det som förekom bakom folkets rygg. Lars DE Geer säger att han har givit alla argument som han kan ge, men jag är inte övertygad om att de är riktiga. Det fanns så mycket i det program som man såg som talade i en annan riktning, att det finns anledning att se mycket skeptiskt på denna utveckling.
Herr talman! Vedergällningsvapen har aldrig varit ett seriöst alternativ för Sverige. Vad som här diskuterades var taktiska kärnvapen för vårt invasionsförsvar.

Herr talman! Det är bara någon månad sedan förhållandena i Chile diskuterades i en interpellationsdebatt här i kammaren. C.-H. Hermansson hade då några frågor att ställa till utrikesministern, grundade på den deklaration för frihet åt Chile som antagits vid världskonferensen för solidaritet med Chile i Madrid i november 1978. Nu har vi frågan på dagordningen igen, denna gång på grund av de motioner som vpk väckte i frågan under den förra riksdagsperioden. Kraven i dessa motioner, liksom frågorna i interpellationen och kraven i de tidigare motioner som vpk har väckt i Chilefrågan ända sedan 1973 då friheten led nederlag i Chile, handlar om fördömande av militärjuntan, om bekämpande av denna i internationella organisationer och om svenska aktioner i form av bojkott och andra möjliga åtgärder. Det sägs ibland från vissa håll: Varför tjata så mycket om Chile? Det har ju gått fem år sedan det där inträffade, och mycket annat har hänt som är lika grymt, ja,t.o.m. värre. Förtryck finns runt om i världen, och i Latinamerika är inte förhållandena i Chile mycket sämre än i många andra stater. Ja, varför tjata om Chile? Jo, det som hände i Chile i september 1973 var det öppna och osminkade beskedet från USA imperialismen via dess hantlangare i landet, att den inte tänkte tillåta något folk i Latinamerika att på allvar frigöra sig från dess inflytande. Vi kommer väl ihåg uttalandet av USA:s utrikesminister, Henry Kissinger, när Salvador Allende blivit vald till president i Chile. Kissinger sade: ” Vi skall göra allt för att framkalla kallbrand i Chiles situation.” Och det gjorde de! Ingen möda sparades, inga ansträngningar var för stora och inga kostnader var för höga för att störta folkfrontsregeringen i Chile. Det var ett besked till alla frihetsrörelser och progressiva grupper i Latinamerika: Hit men inte längre! Därför skall vi aldrig glömma Chile och det som hände där den 11 september 1973. Nu försöker Pinochetjuntan, under trycket av den allmänna opinionen och även på grund av påtryckningar från USA som känner sig besvärad av sin roll i det hela, att framställa sig som en demokratisk regim. Men vi skall inte låta lura oss! Mycket har uträttats genom det arbete som gjorts för Chile för att hålla den internationella opinionen vaken, för att hjälpa förtryckets offer och för att brännmärka juntan och dess beskyddare, Förenta staterna. Men mycket återstår ännu att göra, innan Chiles folk åter är fritt. Också i Sverige har det, utom för rent fascistiska grupper, blivit omöjligt att försvara Pinochetjuntan. Det framgår inte minst av de skrivningar som vi nu fått se i det här utskottsbetänkandet. Det innehåller glädjande och betydligt positivare tongångar än vad som tidigare kommit vpk:s motioner till del när det har gällt Chile. Också den resolution som Sverige framlagt och fått igenom i FN och vars text redovisas i betänkandet är positiv. Den brännmärker de övergrepp mot frioch rättigheter som utförts av juntan. Vad som återstår är att övergå från ord till handling även när det gäller ensidiga svenska aktioner. Kravet på svensk bojkott av Chilejuntan och på åtgärder mot svenska storföretags investeringar i Chile är grundläggande krav som vpk drivit från början och som vi kommer att fortsätta att arbeta för. Argumentet att Sverige är förhindrat att göra något, innan FN eller andra internationella organisationer fattat några beslut, är dåligt och kan i vart fall inte anses gälla när det gäller att ingripa mot våra egna företags göranden och låtanden. Jag har i tidigare Chiledebatter gjort jämförelser med vad som förevarit i fråga om Sydafrika. I det fallet avslogs år efter år vpk:s yrkande om bojkott och ingripande mot svenska företags affärer, men nu har det helt plötsligt blivit möjligt att tillsätta utredningar och påverka dessa företag t. 0. m. genom lagstiftning, fastän ingen internationell bojkott beslutats mot Sydafrika. Även den trögaste opinion måste tydligen till slut inse att konkreta åtgärder är nödvändiga. Viivpk kommer inte att ge upp när det gäller Chile utan kräva åtgärder mot juntan på alla plan tills den har störtats, och folket i Chile åter är fritt. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till motionerna 1029 och 1914.

Herr talman! Det är riktigt som det sades här, att Chile ofta har debatterats i riksdagen. Vi känner också till skälen. Av såväl den nuvarande som den förutvarande utrikesministern har detta bl.a. uttryckts så att intresset för Chile är så stort därför att det är fråga om ett land som en gång var en demokrati men vars förhållanden sedan har ändrats. Jag vill erinra om att riksdagen har behandlat utskottsbetänkanden över denna fråga i november 1976 och mars 1977. Vi har nu ett utskottsbetänkande som skulle ha behandlats före jul men som uppsköts till januari — betänkandet är föranlett av två vpk-motioner, nr 1029 och 1914 —- men dessemellan har Chilefrågan varit föremål för behandling i en interpellationsdebatt den 8 december liksom även i en interpellationsdebatt den 5 december i samband med behandlingen av flyktingfrågorna. De två yrkanden som framställts i motionerna innebär i huvudsak att Sverige skall stärka det internationella trycket mot Chile och Chiles regering. Utskottet har ganska utförligt beskrivit vad som är gjort i den delen. Det har beskrivit hur Sverige har verkat i olika organ: Förenta nationerna, Förenta nationernas kommission för mänskliga rättigheter, Världsbanken, FN:s utvecklingsfond och IDB. Som ett av de senaste och viktigaste bevisen för den svenska aktiviteten har utskottet vidtagit den ovanliga åtgärden att som bilaga till betänkandet foga den fulla texten till det resolutionsförslag som Sverige framlade i FN den 6 december 1978. Det är en ganska ovanlig åtgärd, men den har både ett pedagogiskt och ett allmänt upplysande syfte, eftersom det därigenom visas hur Sverige genom sin aktivitet i FN försökt täcka olika områden. Resolutionen har ju sedan antagits, först i generalförsamlingens utskott för sociala, humanitära och kulturella frågor med röstsiffrorna 88-7-34 och sedan i generalförsamlingen. Beträffande den tredje frågan, att stoppa svenska företags kapitalexport till Chile, intar utskottet liksom tidigare ståndpunkten att ensidiga svenska säraktioner på det ekonomiska området inte får någon kännbar verkan och inte heller anses stå i överensstämmelse med traditionell svensk politik när det gäller relationer med andra länder. Utskottet avstyrkte därför förslaget.
Herr talman! Som jag sade i mitt första anförande har vi noterat utskottets positiva skrivning och anser också att det är bra att den här texten blivit tryckt. Det är alltså åtgärder som vi noterar med tillfredsställelse. Den viktiga frågan om bojkottåtgärder återstår emellertid. Om man ändå vill stödja sig på internationella uttalanden, har utskottet självt i sitt betänkande hänvisat till den internationella fackföreningsrörelsen och dess internationella regionala organisation ORIT, som har begärt just sådana här åtgärder. För att återigen ta upp den fackliga konferensen i Madrid i november 1978 kan jag nämna att de fackföreningsledare från hela världen som var församlade entydigt och klart sade ifrån att de ställde sig bakom kraven från CUT, den chilenska landsorganisationen, när det gäller just sådana här bojkottåtgärder. Det finns alltså, fastän det inte sagts på FN-håll, en bred internationell opinion bakom sådana här krav, så det borde inte föreligga några hinder för Sverige att vidta åtgärder av det här slaget. Sedan är det en sanning med en viss modifkation att, som herr Hernelius säger, Sverige har verkat för Chile i internationella organisationer. När det t.ex. gäller IDB är vi med och vi utökar också vårt stöd till den organisatio nen. Men IDB:s verksamhet har inte haft sådana effekter som vi önskar se beträffande Chile och andra stater som man skulle vilja stödja. Här har Sverige som vanligt intagit en dubbelmoralisk attityd. Sverige är med i IDB och ökar anslagen samtidigt som det talar varmt om att det internationellt skall vara med och hjälpa till att utöva påtryckningar mot juntan i Chile.
Herr talman! Beträffande den fackliga bojkotten, vilken mycket riktigt är proklamerad av ORIT som är den internationella fackföreningsrörelsens latinamerikanska federation, är att säga att den inte har trätt i kraft. Den har beslutats men ännu inte trätt i kraft. Den 15 januari skulle det vara ett möte, och man förutsatte att det då skulle komma nya förslag. Men det är inte bekant om några sådana har lagts fram. Sedan vill jag, herr Söderqvist, erinra om att denna fackföreningsaktion gäller inte bara Chile utan också Nicaragua och Cuba. Det är dessa tre länder som bojkottbeslutet gäller.
Herr talman! Med anledning av påpekandet att bojkotten ännu inte har trätt i kraft vill jag säga, att Sverige har desto större anledning att göra slag i saken när den träder i kraft och ge sitt bidrag till bojkottåtgärderna. Jag förstår vidare att det är med tillfredsställelse som Allan Hernelius tar in Cuba i debatten. Man kan ju då göra en enkel jämförelse mellan de förhållanden som råder i Chile och de som råder på Cuba och sedan dra vissa slutsatser. Det finns såvitt jag kan se inte något godtagbart argument för att Sverige inte skulle vidta ensidiga bojkottaktioner i fallet Chile. Regeringen har nu efter många års krav kommit fram till en något så när framsynt ståndpunkt i Sydafrikafrågan. Vi har då desto större anledning att också sätta in liknande åtgärder mot Pinochetjuntan.
Herr talman! Det skulle nog föra alltför långt att här börja diskutera inte bara Chile utan också Cuba. Anledningen till att jag här nämnde Cuba var bara att jag ville markera att den bojkottaktion som herr Söderqvist åberopar inte bara omfattar Chile utan också Cuba. Det är att märka att det är en privat bojkottåtgärd som är föreslagen, och den är självfallet inte på minsta sätt bindande eller ens vägledande för statsmakterna. De svenska statsmakternas inställning till sådana aktioner i vad gäller deltagande från Sverige har utretts av utrikesutskottet på s. 4 i förevarande betänkande. Vi anser att sådana ensidiga aktioner, som inte vidtas efter beslut av FN:s säkerhetsråd, helt enkelt motverkar sitt syfte. Detta har framhållits av utskottet både i detta och i tidigare sammanhang. Vad beträffar Sydafrika har tillskyndarna till det föreliggande förslaget framhållit att Sydafrika är ett unikum.
Herr talman! Ja, det är klart att det är tacksamt att gömma sig bakom rent formella kriterier och säga att det är fråga om ett privat initiativ. Om den internationella fackföreningsrörelsen ställer sig bakom ett sådant krav, kan inte jag inse annat än att det är en internationell opinion av stor betydelse som man bör ta hänsyn till. Jämförelsen med Sydafrikafrågan kommer man nog inte ifrån. Jag tycker att det är glädjande och jag noterar med tacksamhet att man har fått ett mindre stelbent synsätt när det gäller Sydafrika. Det är bara att hoppas att stelbentheten skall ge med sig också när det gäller Chile.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att det inte är den internationella fackföreningsrörelsen som har ställt sig bakom bojkottaktionen utan dess latinamerikanska sektion. Det är också latinamerikanska länder som är föremål för dess åtgärder.
Herr talman! ORIT är ju den regionala avdelningen av ICFTU, som är den fria fackföreningsinternationalen. Det är i stort sett samma sak.

Herr talman! I måndags hade Ann Rehnberg en ”utblick” i Svenska Dagbladet betitlad ”Demokrati” i Iljinka, som innehöll en trist rapport från den s.k. demokratiska rådsrepubliken i öster och byn Iljinka 800 km från Moskva. Judiska familjer flydde dit en gång undan tsartidens förföljelser. Somliga var kanske också utvisade. De blev bönder, och efter revolutionen i Ryssland bildades där en kolchos som kallades den hebreiske bonden eller kanske den judiske bonden. Den överlevde andra världskriget och består efter viss emigration av 700 personer med judiskt påbrå. De som flyttat är de som lyckats få utresetillstånd och farit till Israel. I dag finns det inte längre någon väg ut, intet visum beviljas. Det finns några familjer som vill resa men tvingas stanna. Varför berättar jag detta? Ja, som ett exempel på judarnas längtan i årtusenden till sitt land och som en illustration till deras trängda situation under två tusen år och mer. Det har alltid funnits judar i det heliga landet — även under den tid då de flesta av judisk stam levat i landsflykt och stundom smält väl in i vissa länder —- och i deras hjärtan som varit hemifrån har Jerusalem och Israels land alltid varit Landet; det enda land som de kunnat kalla sitt hemland. Jag har här en liten bok som jag fick tag på i går och som jag har läst — eller åtminstone skummat — med stort intresse. Den skulle i svensk översättning kunna heta ungefär ”20 århundraden av judiskt liv i det heliga landet”. Den visar att judar alltid funnits där — under vår tideräkning och 2 000 år tidigare — och att den uppfattning som många hyser, att Israels judar i vår tid skulle vara inkräktare i ett land som de har lämnat för länge sedan, är oriktig. Det fanns t.ex. år 1855 inte mindre än 11 000 judar i Jerusalem, detta under en tid då befolkningen i många städer i Europa var mindre än 11 000. Israel är alltså judarnas land. Där har det funnits en kontinuitet, och de utspridda, de förskingrade, har längtat hem. Pogromer och lidanden nådde sin kulmen i vårt sekel och drev dem hem. Redan för 4 000 år sedan begynte deras historia där —alltså i det land som i dag kallas Israel — och det var redan då utsagt att de som folk skulle heta Israel, det namn som den återupprättade staten fick 1948. I min motion har jag talat väl om Israel. Jag har sagt att något av det viktigaste och märkligaste som har hänt under vårt århundrade är att det har upprättats en stat som heter Israel. Jag menar att det är en oerhört viktig händelse i historien. Israel står vidare Sverige nära, och det råder där demokrati, inte bara till namnet utan också i verkligheten. Och så väckte jag min motion, vilken vänder sig mot sanktioner mot handeln med Israel, som också drabbar svenska företag och som är hindrande och diskriminerande på ende handelssanktioner mot Israel många sätt. Utskottet har svarat med att hänvisa till ett tidigare betänkande, 1977 /78:4. Jag har tagit fram och läst igenom det och funnit att det referat som finns intaget i utskottets betänkande nr 22 vid det här riksmötet är korrekt återgivet och i en kortare version har ungefär samma innehåll. Men jag tycker att om man gör en utredning och lämnar de uppgifter som står i UU 1977/78:4, borde man komma till en annan slutsats. I det tidigare betänkandet har jag funnit en ”lustig” —-om man nu möjligen kan kalla den lustig — passus. Jag citerar: ”Sverige har aldrig officiellt erkänt vare sig bojkottens existens eller dess berättigande.” Har då Sverige erkänt bojkotten på annat sätt än officiellt? Och skulle någon kräva att Sverige skulle erkänna svartlistningen av svenska företag som handlar med Israel, eller säga att denna bojkott vore berättigad? Ja, detta är frågor som man ställer sig när man läser en sådan mening. Nu säger utskottet också att det är svårt att med säkerhet påvisa de negativa verkningarna av arabländernas bojkott. Jag är av en annan mening; jag anser det helt uppenbart att bojkotten är negativ både för Israel och för Sverige. Jag kan väl förstå att den lagstiftning som en motion år 1976 hemställt om kanske inte skulle kunna rätta till förhållandena, och därför har jag i min motion helt hovsamt begärt en utredning. Nu tror utskottet för sin del att det räcker med undersökningar som sker på departementsnivå. Jag är inte nöjd med det svaret. Den ekonomiska diskrimineringen av Israel får inte fortgå. I dag kan jag givetvis inte yrka bifall till motionen, men jag tror att kammarens ledamöter och svenska folket i stort delar min uppfattning att de rådande förhållandena inte kan accepteras. Det står i utrikesutskottets betänkande 1977/78:4: ”Bojkotten saknar förankring i beslut av FN:s säkerhetsråd och erkänns inte av Sverige.” Ja, men hur skulle Sverige då kunna vara så lågmält inför vad som pågår? Det vore ju nästan detsamma som ett icke-officiellt erkännande av bojkotten. Jag upplever det närmast så. Jag tycker inte att det räcker att bedriva sådan informationsverksamhet som utrikesutskottet tror pågår och vill skall pågå. Jag delar i dag uppfattningen i Gabriel Romanus motion att Sverige bör söka ingå sådana internationella överenskommelser som skyddar handeln med Israel. Svenska regeringen aviserar i dagarna åtgärder som innebär bojkott av handel med diktaturländer. Man är alltså ute för att stänga vägarna till och från diktaturstater. Borde det då inte vara självklart med en motsatt åtgärd för att häva bojkotten mot en demokrati —-en demokrati som är en av de få stater i världen som förtjänar att kallas demokrati och som står vårt folk så nära? Jag tycker också att en regering som kallar sig liberal borde finna det oerhört viktigt att verka för fri handel med demokratiska stater. Jag vill med ett brett streck stryka under utskottets skrivning att regeringen skall undersöka och pröva alla möjligheter att motverka den ekonomiska diskriminering som det är fråga om. Utskottet säger att det inte vet om regeringen gör detta, men antar att den gör det och tycker att den bör göra det. Jag vill instämma med utskottet i det avseendet. Jag är övertygad om att vi måste komma igen i den är frågan. Bojkotten mot demokratin Israel, mot vårt vänfolk Israel, kan som sagt inte få fortsätta.

Herr talman! Ända sedan Israel grundades har arabstaterna försökt komplettera den militära kampen mot den judiska staten med ekonomisk krigföring. Syftet har varit att skrämma företag från att handla med eller investera i Israel. I USA har kongressförhör visat hur en rad företag har dragits med i bojkotten. Petrodollarn gör arabstaterna ekonomiskt starka. Arabländerna importerar, expanderar och finansierar. Och ju fler människor i västvärlden som är beroende av arabiska pengar för sin sysselsättning, desto svagare blir Israels sak. Oljepengarna har gjort bojkotten mot Israel mer effektiv. Hur är det i Sverige? Här finns inga kongressförhör som kan få fram fakta. De som är berörda — exportföretag, banker och statliga organ — vill inte gärna tala om saken. Inget svenskt storföretag har investerat i Israel. Svenska företag tycks konsekvent avstå från anläggningsleveranser till Israel. Inget samarbete finns vad jag vet mellan svenska firmor och Israel på konsulteller entreprenadsidan. Inget svenskt storföretag har ens försäljningsbolag i Israel. Några företag har efter svartlistning eller hot beslutat att avbryta sin handel med Israel. Den arabiska bojkotten brukar medge att företag säljer till Israel. Men de får inte investera i Israel eller bedriva ett samarbete med Israel eller israeliska företag. Det svenska näringslivet uppfyller väl kraven från det arabiska bojkottkontoret. I USA har en tämligen hård lagstiftning som förbjuder företag att delta i bojkotten mot Israel antagits. Då är det speciellt viktigt att inte det faktum att USA skärper tonen mot bojkottkraven leder till att handeln i stället förs över på länder som är beredda att böja sig. Därför är det bra att utskottet nu, och utskottets talesman förra året, gjort klara deklarationer om att det är olämpligt och oriktigt att svenska företag deltar i den ekonomiska krigföringen mot Israel. Man får också förutsätta att regeringen noga lyssnar på vad utskottet säger när det utgår från att handelsoch utrikesdepartementen prövar alla möjligheter att motverka den ekonomiska diskriminering som fölier av bojkotten. Svenska företag har uppenbarligen i en del fall valt att ge efter för den arabiska bojkotten, trots att det strider mot alla principer om frihandeln och de principer som just i dagarna åberopas så varmt om att handel och politik inte skall höra ihop. ende handelssanktioner mot Israel Självfallet går det inte alltid att skilja handel och politik. När ett företag överväger en exportsatsning eller en investering tvingas det alltid att ta politiska och moraliska hänsyn. När svenska företag väljer att tillföra regimen i Sydafrika kunskap och kapital och samtidigt deltar i handelskrig mot Israel är det möjligtvis konsekvent men vittnar knappast om hög moral.

Herr talman! Låt mig konstatera att om den solidaritet som vi bör visa med Israel råder det bred politisk enighet här i landet. Detta har också präglat det betänkande som utrikesutskottet avgett. I den motion som föreligger i år har yrkats på en utredning angående arabbojkotten. Föregående år hade vi att ta ställning till förslag om lagstiftning: Det kravet har herr Nilsson i Agnäs inte rest i år, utan i år har vi som sagt håft att ta ställning till ett yrkande om utredning. Jag vill först yrka bifall till utskottets hemställan och sedan säga till herr Nilsson i Agnäs att utrikesutskottet klart uttalar sitt ogillande av arabländernas bojkott och uttrycker sin oro över bojkottens konsekvenser. Jag förstår inte riktigt herr Nilsson när han hänvisar till förra årets betänkande och på något sätt vill läsa in i det att Sverige inofficiellt skulle erkänna den här bojkotten. Det räcker ju om herr Nilsson läser årets betänkande, där det i slutet på det första större stycket på första sidan står följande: ”Bojkotten saknar förankring i beslut av FN:s säkerhetsråd och erkänns inte av Sverige. Från regeringens sida har man betecknat det som beklagligt om svenska företag tvingats agera på ett sätt som utgör eller synes utgöra stöd för den ena parten i en internationell konflikt.” Det är sålunda både olämpligt och oriktigt att svenska företag deltar i den här bojkotten. Om den svenska inställningen kan alltså ingen tvekan råda. Redan vid behandlingen av motionen förra året betonade utskottet angelägenheten av att informationen från svenska myndigheter och organisationer skulle fortsättas och förbättras — information för att klargöra hur bojkotten fungerar. Det refererar utskottet till i år, och utskottet uttalar att man genom sådan information kan skingra missuppfattningar som kan ha uppstått genom överdriven lyhördhet från enstaka företags sida inför bojkottpåtryckningar. Det är mot denna bakgrund som motionen avstyrks. Ett motiv för avstyrkandet är också att utskottet utgår ifrån ”att regeringen genom handelsoch utrikesdepartementen är väl medveten om de problem som arabbojkotten förorsakar och även undersöker och prövar alla möjligheter att motverka den ekonomiska diskriminering som följer av denna, bl.a. genom ökad information i hithörande frågor”. Utskottet förutsätter alltså ökad information i de här frågorna, och det är väl ändå det som var huvudsyftet med motionen.

Herr talman! Det var intressant att höra på David Wirmark. Han har också undertecknat ett tidigare betänkande där det första gången talas om den här informationen. Jag hade tänkt ställa en fråga i mitt förra anförande. Utskottet anförde under förra riksmötet att det sker och skall ske information om hur bojkotten fungerar, och att man skall söka skingra missuppfattningar. Jag vill då ställa frågan: Hur ser denna information ut och vem behöver den? Är det verkligen så att svenska firmor och företag är okunniga om att det pågår en bojkott och att den kan vara farlig, eller är det så att svenska firmor och företag, kanske t.o.m. statsägda, inte har reda på att svenska regeringen ogillar det hela? Jag vill ha ett enkelt svar på frågorna. Jag vill också ha svar på frågan: Om informationen skall fungera, vart skall den i så fall rikta sig? Det kan inte finnas någon tvekan om den svenska inställningen, säger David Wirmark, och jag hoppas att det är så. Men när David Wirmark och utskottet säger att detta är beklagligt undrar jag om inte den som iakttar det hela utifrån måste tycka att det var mycket lamt och lojt sagt — när man nu är så ivrig att vidta åtgärder i motsatt riktning mot diktaturstater. Både den tidigare regeringen och den nu sittande borde ha visat och borde visa större intresse. Jag förstår inte riktigt det som sägs om information. Jag betvivlar att några svenska företag är okunniga om bojkotten. Jag betvivlar också att informationen har någon verkan. Kanske det måste till andra åtgärder och andra toner.
Herr talman! Det utskottet säger i sitt betänkande i år innebär en anmodan till handelsoch utrikesdepartementen att se till att sådan här information verkligen kommer företagen till del. Det ges redan sådan information, men den kan och bör förbättras. Utskottets uttalande är ett led i denna strävan.
Herr talman! Detta var verkligen försiktigt, milt och oklart sagt. Det har gått tre år sedan Gabriel Romanus skrev en motion, som behandlades för mer än ett år sedan. Vi har kommit in på ytterligare ett nytt år, och ännu finns tydligen inga fakta om informationen. Jag har ännu inte fått svar på frågan — men jag hoppas få det senare på annat sätt —om svenska företag verkligen kan vara okunniga om att regeringen och vi som medborgare ogillar bojkotten, som från arabländernas sida innebär att de svenska företagen inte får handla med arabländerna om de handlar med Israel. Jag hoppas verkligen att det sker en rättelse! ende handelssanktioner mot Israel